Herr talman! Det är trevligt här i riksdagen. Ibland låter det som från predikstolen i kyrkan, ibland är det ganska festligt. Det är bara att välja. ''Den nya konstellationen av socialdemokraterna, vänstern och Ny Demokrati'', lyder det förnärmade budskapet från dem som alltid vet bäst. Nej, alla ni små ränksmidare och andra som tror att hela livet består av politiska små taktiska finesser! Det där är fel. Vad ''den nya konstellationen'' är vet ni tydligen inte. Den har alla möjliga namn, för den består av människor -- ibland kallas de för konsumenter -- som köper dagligvaror. De finns överallt här utanför. Många politiker vet fortfarande väldigt litet om den verkligheten, herr Stenmarck. Nåja, 1991 var alltså året då det stora distributionsoligopolet -- de som har hand om hela distributionen av livsmedel -- och det skakade planmonopolet skrämdes av en liten prislapp. Nu var man alltså hotad. Farlig var den, den här prislappen. Det värsta var inte att den var liten, utan det var att priset skulle stå där. Priset är nämligen inte så viktigt, enligt dem som sätter det. Priset är däremot mycket viktigt för dem som betalar det. Där det finns fri konkurrens -- eller på svenska kanske bättre: om det funnes fri konkurrens -- behövs det ingen lag om prislappar. Men ni kan vara lugna för att det skulle finnas prislappar för det! Därför skall vi se till att det bl.a. blir en fri butiksetablering och därmed en konkurrens värd namnet. Den konkurrensen uppstår inte genom någon politisk fint, några tjusiga rader i en lagtext, utan den konkurrensen ser man i verkligheten där ute när den har genomförts. Till dess får de svenska konsumenterna dras med en prismärkning som kostar, och man vevar på med beloppen här, minsann. Den kostar någonstans kring 0,3 %, kanske 0,7 %, beroende på hur pass deprimerad man är till sin läggning. Det kan man dras med, därför att man vet att den observans och prismedvetenhet som följer av detta ger äkta priskonkurrens. Och äkta priskonkurrens ger, det vet vi, prisdifferenser på 10--20 %. Då kan ni sätta i gång och räkna era miljoner och miljarder igen. Jämför 0,3 eller 0,7 % med 10--20 procent, som det finns belägg för! Tänk, så det kan bli, vad! Men vägen är svår och knagglig innan vi når fram till en lösning på hela det problem som i dag avspeglas i att en vit vetelimpa av samma kvalitet kostar 9:90 i Danmark och några kilometer därifrån i Skåne 29:80. Det blir att bita många elefanter i benet, innan man rått på hela den här frågan!

Herr talman! Det är ett bra beslut för konsumenterna -- det var det jag försökte visa. Det är en nödvändig lapp i ögat på dem som i dag inte vill släppa fram den fria konkurrensen. Det finns ingen fri konkurrens inom dagligvarusektorn. Det är oligopol och karteller hela vägen. Skall man bryta det skall man göra som vi föreslår -- det vidhåller jag. Det här är en del av den strid som det kommer att bli att få ned priserna. Det har att göra med den limpa som jag talade om, skall jag be att få tala om. Det faktum att det kan uppstå så absurda situationer som den som jag berättade om -- 9:90 på ena sidan och 29:80 på andra sidan; gränsskyddet är i det fallet 3 kr. -- visar hur mycket det är som är fel. Ibland säger ni att prislappen kommer dit av sig själv i den fria konkurrensen. Det tror jag också att den gör. Men det roliga är att ni i nästa mening säger att den är så dyr att sätta dit. Det är bara snack! Vad man vet är att om det blir äkta priskonkurrens kommer vi att få se differenser ute på marknaden med 10--20 %. Och ni sitter här och lirar med 0,3 % och blir förfärade över det! Ni blir förfärade över väldigt olika saker -- det finns ibland inga riktiga propotioner i det, tycker jag. I övrigt tycker jag att det är trevligt i riksdagen.
Herr talman! Det är märkligt att Ny Demokrati har ett sådant behov av nya regleringar som man här uttrycker och att man tror att det i sin tur kommer att leda till fri konkurrens. Vad som kommer att hända är motsatsen. De stora kedjorna kommer kanske att förmärka sina varor innan de skickar ut dem till handeln. Det kommer att bli en mycket stor försämring av den fria konkurrensen. Jag kan inte förstå att det går ihop med Ny Demokratis budskap. Det gör det i alla fall inte som jag har uppfattat det. Det här är ett mycket viktigt ställningstagande, en vattendelare egentligen. Man kan aldrig komma ifrån att de butiker som kommer att gynnas av det här förslaget är stormarknader, som slipper ifrån artikelprismärkningen därför att de exponerar sina varor i lastpallar och bara behöver sätta en prislapp på väggen ovanför lastpallen. Jag förstår att Ian Wachtmeister månar om en honom närstående stormarknadshandlare. För honom och för andra stormarknader kommer det här att innebära konkurrensfördelar. Men för glesbygdsbutikerna kommer det att innebära en försämring.
Herr talman! Jag har inga särskilda förbindelser med några stormarknader. Om Ulla Orring tror att Bert Karlsson i Skara sitter på dessa stormarknader har hon också fel. Här har talats om äpplen, päron, vattendelare och allt vad det är. Vi i Ny Demokrati vet mycket väl var vi står i den här frågan. Dessutom vet vi hur konkurrens går till ute i verkligheten. Trycket har i den här frågan kommit från de stora elefanterna, från stormarknaderna. Det är ICA, Köpmannaförbundet och andra som har varit på er, och det har ni fallit för. Vi har varit med och förhandlat förr -- vi faller inte så lätt för deras argument. Det är underbart att man talar om att butikerna i glesbygden faller på det här. Är det någonting som kännetecknar glesbygden är det väl att där inte är fullt med folk. Det betyder att man har ganska gott om tid att märka varorna -- det kostar då inte ett öre att märka varorna. Det är en otroligt märklig argumentation man för. Jag vågar inte överlåta till herr Karlsson i Skara att framföra vårt yrkande; jag glömde det när jag höll mitt anförande. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Om den plan och bygglag som kommer visar sig vara så bra att den löser alla dessa problem, då skall vi gärna ändra oss i fråga om prismärkningen. Jag tror tyvärr inte att detta blir fallet. Det förekommer nog så mycket mygel att det hela ändå inte kommer att fungera. De intressen som betjänas av det ni talar om är så starka att de är svåra att rå på. Under tiden krävs att man håller tummen på ögat på de berörda; så enkelt är det. Resonemanget är praktiskt och konsekvent, även om många som har suttit här för länge inte kan följa det.
Herr talman! Kommer ni även i fortsättningen, herr Wachtmeister, att hålla fast vid linjen att inga lagar skall ändras innan man har kunnat konstatera om de fungerar? Ni tycks vara beredda att motivera den ena regleringen så länge den andra finns kvar. Om det är så, då får vi aldrig se det första steget tas, och vi lär heller aldrig få den konkurrens som vi ju alla vill ha.

Herr talman! Arbetslösheten stiger, och ungdomar och handikappade är särskilt hårt drabbade. Den kraftiga räntehöjningen kommer att leda till ytterligare arbetslöshet, oro och lidande. Barnfamiljerna är utsatta. Regeringen vill skjuta upp höjningen av barnbidraget, och karensdagar skall införas. Många människor runt om i landet har nog svårt att somna om natten på grund av den pressade situation man hamnat i.
Herr talman! Jag ber att få tacka för frågan. Det står väl till med min nattsömn, och jag tackar för omsorgen på den punkten. Däremot delar jag till fullo oron över framför allt utvecklingen på arbetsmarknaden. Vi står mitt uppe i en mycket allvarlig sysselsättningskris. Jag tillhör dem som under lång tid har varnat för denna kris. Krisen är tyvärr resultatet av en ekonomisk politik som gick snett under 80-talet, av en påtaglig kostnadskris i det svenska näringslivet och av en i en mindre behaglig situation framtvingad omfattande strukturomvandling. I detta läge bedriver regeringen en politik som dels genom aktiva arbetsmarknadsinsatser syftar till att minska krisens sociala verkningar, dels -- och det är viktigast -- syftar till att skapa förutsättningar för tillväxt, utveckling och företagande. Det är bara det som kan ge upphov till nya och riktiga jobb, och det är bara på det sättet som vi varaktigt kan lösa krisen.
Herr talman! Tack för svaret, statsministern! Vad gör regeringen och statsministern om arbetslösheten i Sverige nästa år skulle bli 7--9 %, vilket är vad statsminister tror enligt en intervju i en tysk tidning?

Herr talman! Jag skulle vilja fråga finansminister Wibble om hon anser att det finns ett element av politik i riksbankens agerande när räntan nu höjdes med 6 % eller när den höjdes med 3 % i oktober 1990. Eller är det en slump att det alltid uppstår valutaströmmar och räntehöjningar som tvingar fram just de politiska beslut som riksbankschefen mycket starkt har förordat?
Herr talman! Jag tror inte på den typ av konspirationsteori som Johan Lönnroth möjligen gör sig till tolk för. Jag anser att riksbanken sköter sin uppgift, nämligen att se till att den svenska växelkursen hålls fast, på ett föredömligt sätt och att man använder de medel i fråga om penningpolitik som är nödvändiga från tid till annan. I det här fallet är det inte problemen i den svenska ekonomin som ligger bakom utan externa faktorer.
Herr talman!

På två områden har det uppståt kriser och kaos. Det gäller bostadsbyggandet, och det gäller valutamarknaden. Min fråga är därför: Vilket är nästa område som finansministern tänker ägna samma uppmärksamhet som dessa?

Herr talman! Kan finansministern förklara varför dessa internationella omständigheter drabbade Sverige och den svenska minoritetsregeringen men inte Norge? Kan det vara så att den typ av beskrivning av Sveriges ekonomi som finansministern har ägnat sig åt har skapat osäkerhet i omvärlden vad gäller fastheten i den svenska valutapolitiken?
Herr talman! Det kan ha funnits någon osäkerhet, inte om regeringens förmåga eller ambition att driva en bra politik, utan om riksdagens godkännande av denna politik, i allt väsentligt beroende på oppositionens ställningstagande. Får jag sedan påminna om att de grundläggande förutsättningarna, t.ex. de negativa bytesbalanssiffror som Sverige har haft under lång tid, är en följd av den politik som den tidigare regeringen har drivit, under stark kritik från bl.a. folkpartiet liberalerna och de andra i regeringen ingående partierna. Därtill kommer att Allan Larsson sitter i riksbanksfullmäktige och bör vara väl medveten om vilka faktorer som riksbanken och dess fullmäktige själva har anfört för agerandet i fråga om räntan. Möjligen kan man också tillägga att riksbanken i dag har släppt ner bankerna på ett lägre trappsteg i fråga om dagslåneräntan, så det har skett en betydande återgång. Operationen har varit ganska framgångsrik, för att säga sanningen.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Om Ny Demokrati skulle föreslå ett praktiskt och rättvist system för att höja de s.k. fattigpensionärernas villkor upp över existensminimum, är då regeringen beredd att införa ett sådant system senast den 1 juli 1992? Det är nämligen ganska oanständigt att skicka gamla människor till ''socialen'' i sådana här frågor och att ge dem en utredning i julklapp. Är det i så fall sannolikt att regeringen klarar en så svår och stor utgift utan att de omtalade räntechockerna och devalveringsryktena uppstår?
Herr talman! Får jag först säga att det icke finns några spekulationer om ändringar i den svenska valutapolitiken. Det är viktigt att klargöra den saken. Det bör nog vara klart för kammarens ledamöter, och en viss aktsamhet i ordvalet på den punkten skulle inte vara opassande. Ian Wachtmeister frågar sedan om vi är beredda att införa ett förslag som är praktiskt och rättvist senast den 1 juli. Vi är redo att genomföra mycket som är praktiskt och rättvist både från den 1 juli och från den 1 januari 1992 eller 1993. Men vi måste självfallet först ta reda på vad som är praktiskt, rättvist, lämpligt och möjligt att finansiera. En regering kan inte skriva ut in blanko-checkar i det ekonomiska läge som nu är. Det är knapphetens kalla stjärna som lyser över de offentliga finanserna. Det skall då också sägas att vi har inlett ett arbete med att titta just på de problem som Ian Wachtmeister tar upp och som vi diskuterade i valrörelsen. Det är många, inte minst ensamstående pensionärer, som har råkat illa ut under senare år, som har en trängd ekonomisk situation och för vilka det alldeles säkert kommer att vara nödvändigt att göra speciella insatser. Detta tittar Bengt Westerberg på just nu, och det kommer förslag från regeringens sida på den punkten.
Herr talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. Som bekant har landets bönder det inte så fantastiskt bra men tanke på framtiden. Jag skulle helst vilja att Norrlands bönder i dag fick ett lugnande besked: Blir det några pengar till jul?
Herr talman! Det är många saker man skulle kunna tala om i det här sammanhanget. Dels har nu en utredning tittat på Norrlandsstödet, och där överväger regeringen vad som skall göras. Dels ingår här också djurbidragen, som regeringen just i dag beslutat om. Det är alltså fråga om ett särskilt stöd till Norrlandsbönderna, och dessa pengar skall enligt regeringens uppfattning betalas ut före årsskiftet.

Herr talman! Jag har en fråga till jordbruksministern angående den monopolsituation som är på väg att uppstå inom växtförädlings och utsädesmarknaden. I dag finns två aktörer, nämligen Svalöv och Weibulls. Lantmännen äger delar av Svalöv, och Procordia äger Weibulls, och det förefaller som om Lantmännen mycket snart kommer att få en dominerande ställning. Vilka konsekvenser anser jordbruksministern att detta kommer att få för den svenska växtförädlings och utsädesmarknaden?

Herr talman! Jag tror att den internationella konkurrensen också när det gäller växtförädling och utsädesproduktion kommer att återverka på produktionen i Sverige, och det bör i så fall inte vara till förfång för Sveriges bönder.

Herr talman! Tack för frågan! Om jag uppfattade frågan rätt baserar den sig på ett tidningsreferat där Bengt Westerberg kommenterar en del av den allmänna debatten. I det sammanhanget har jag uppfattat att han klart deklarerar det som också är min uppfattning, nämligen att det är mycket få grupper i Sverige i dag som ifrågasätter den generella välfärdspolitiken. Det är jag tacksam för.
Herr talman! Bengt Westerberg sade uttryckligen: Moderaterna lever exempelvis fortfarande med framtidsgruppens visioner om ett samhälle där välfärdsstaten har bantats och stora delar av dess uppgifter övertagits av familjen eller i praktiken kvinnorna. Jag förstår att det här var en förtvivlad suck över den situation som har rått under de senaste veckorna i regeringen och ett försök av Bengt Westerberg att två sina händer inför de eftergifter som ni folkpartister har tvingats göra till moderaterna.
Herr talman! Den förståelse som Birgitta Dahl uttryckt är helt och hållet felaktigt baserad. Det som är intressant i den svenska politiska debatten i den här frågan är att det råder en mycket bred enighet om den generella välfärdspolitiken. Det förekommer inom något ungdomsförbund ett ifrågasättande och diskussioner på den här punkten. Jag tog med intresse del av debatten förra hösten inom det parti som Birgitta Dahl frågade mig om, nämligen moderata samlingspartiet, och där tog man klart ställning mot en selektiv välfärdspolitik. Det tyckte jag var bra.

Herr talman! Den insikt som vägleder folkpartiet liberalerna och de övriga partierna i regeringen är att det utan välstånd inte finns någon välfärd. Den ekonomi som Birgitta Dahl och hennes partivänner lämnade efter sig är en stagnationsekonomi, som på sikt skulle få förskräckande följder för den svenska välfärden.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till kommunikationsminister Mats Odell: Anser statsrådet att ett snabbtåg mellan Oslo och Göteborg, där man kan komma ned i en tid på mindre än två timmar, är en så viktig länk i infrastrukturen för att skapa en stark västlig region i det nya Europa att man också bör kunna finansiera den till dels med statliga medel?
Herr talman! Jag är glad för alla frågor som fäster uppmärksamhet på den fantastiskt fina utveckling vi har inom infrastrukturområdet, inte minst utbyggnaden av järnväg och snabbtåg. Frågan är uppdelad i ett antal moment. Jag skall försöka rekapitulera dem. Till att börja med är det inte helt klart vilken sträckning denna järnväg kommer att få. Det finns två möjliga, antingen genom Bohuslän eller genom Dalsland. Där finns ännu inget ställningstagande. Finansieringen är inte heller klar. Man diskuterar olika möjligheter. Regeringen håller på att försöka ta fram strategiska objekt som vi kan få i gång nu under lågkonjunkturen. Detta är ett av de objekt vi tittar på. Hur det skall finansieras kan jag faktiskt inte svara på i dagsläget. En möjlighet är naturligtvis att ta det via statsbudgeten. En annan möjlighet är att finansiera detta genom att säla ut sådana statliga företag som hittills funnits med i statens balansräkning och att satsa pengarna på t.ex. Då kan man naturligtvis betrakta detta som att det går innanför statsbudgeten eller utanför, vilket man tycker är lämpligt.

Herr talman! Jag tackar för frågan. Det pågår nu en europeisk, och delvis också global, dialog inom ramen för FN om hur man skall hantera den fortsatta fredsprocessen i Jugoslavien. Det pågår i dessa dagar kontakter mellan de olika europeiska regeringarna. Det pågår också kontakter under ledning av FNs generalsekreterare och hans specielle representant Cyrus Vance. Enligt min och regeringens uppfattning går utvecklingen i riktning mot ett erkännande av Vi har från regeringens sida redovisat situationen som den ter sig för dagen -- eller rättare sagt som den tedde sig under gårdagen -- för utrikesnämnden vid dess sammanträde i går. Det ställningstagande som gjorts med anledning av den diskussionen är att vi har en mycket hög beredskap för ett svensk erkännande av Slovenien och Kroatien, men det är fråga om ett erkännande som skall vara ett stöd för de samlade fredsansträngningarna i den tragiska konflikten mellan Serbien och Kroatien.

Herr talman! Jag vill säga till statsministern att rapporterna från Irak blir alltmer alarmerande och katastrofala. Civilbefolkningen drabbas ovanligt hårt av FN-sanktionerna. Svält, grava sjukdomar och tilltagande barnadödlighet är bl.a. följden. Däremot, vilket jag beklagar, har sanktionerna liten betydelse när det gällt att få bort Saddam
Herr talman! Jag delar Hans Göran Francks oro för situationen i Irak både vad gäller de humanitära och de politiska aspekterna. Det är inget tvivel om att vanliga människor -- barn och civilbefolkning -- är mycket hårt drabbade av den situation som i dag råder. Jag kan i dag inte ge besked om några ytterligare katastrofinsatser från svensk sida är planerade, men jag kan försäkra att det finns en mycket hög beredskap för att sätta in det som kan bli nödvändigt att sätta in. Vad gäller den rent politiska situationen är det utan tvivel så att vi har anledning att beklaga att det inte har blivit en tydligare politisk förändring i Irak. Vi har också haft anledning under de senaste dygnen att offentligt ta del av de rapporter som kommit från IAEAs granskning av Iraks ansträngningar att med olika medel bygga upp ett eget kärnvapenprogram. Det är rapporter som har ingett mycket stor oro. Man har kunnat konstatera att de irakiska myndigheterna och den irakiska regeringen ännu icke fullt ut har visat sig vara beredda att samarbeta med det internationella samfundet för att undanröja de tvivel på den punkten som kan finnas. Därmed är det nödvändigt från det internationella samfundets sida att ha en mycket strikt politik gentemot regeringen i Bagdad. Man får inte tillåta minsta tvivel att vara kvar när det gäller ansträngningarna att utveckla kärnvapen, kemiska stridsmedel eller bakteriologiska krigsmedel. Det skulle bli ett långt större hot mot regionen än någonting annat.

Herr talman! Statsministern ber att få påpeka att frågan om hur och när och under exakt vilka förhållanden en folkomröstning kommer att hållas bl.a. kommer att diskuteras i den utredning under Olof Ruins ledning som tittar på grundlagskonsekvenserna av ett svenskt EG medlemskap. Men so oder so blir det en folkomröstning som innebär ja eller nej till ett av Folkomröstningen blir ett led i en ratifikationsprocess. Ett avtal antingen ratificeras, dvs. godkänns, eller ratificeras inte, dvs. underkänns. Det handlar om ja eller nej. Det finns olika möjligheter, och de kan komma att stråla samman i handläggningen. En möjlighet att göra folkomröstningen beslutande. Folkomröstningen avser då de grundlagsändringar som blir nödvändiga. I så fall finns mycket klara regler i regeringsformen för hur en sådan folkomröstning skall gå till. Då är det fråga om ja eller nej till ett förslag, som redan passerat riksdagen, till ändring av regeringsformen. Också i den situationen är bara ja eller nej möjliga som alternativ. Detta är de ramar som ges. Tidpunkt och exakt utformning av folkomröstningen i övrigt återstår att pröva.

Herr talman!Jag har en fråga till jordbruksministern. När skall regeringen ta sitt förnuft till fånga och inse att det behövs ett samhälleligt stöd till en storskalig skogsmarkskalkning? Skogen är svårt försurad. Det behövs akuta åtgärder. I våras, när ni befann er i opposition, insåg ni detta och ställde sådana krav på den dåvarande regeringen. Nu, när ni befinner er i regeringsställning och har möjlighet att vidta åtgärder, har ni tappat denna insikt. Hur kan det komma sig?

Herr talman! Margitta Edgren tog upp en fråga som är aktuell så till vida att den är under beredning. Jag kan därför inte ge något besked i frågan. Det finns emellertid betydande missförstånd om vad detta handlar om. Postverket har ett register som är uppbyggt på kommersiella villkor. Man har ett trettiotal anställda som arbetar med att samla in uppgifter ur öppna källor, från tidningsurklipp o.d., precis som man gör i andra kommersiella företag. Denna verksamhet försörjer sedan en stor grupp människor som arbetar med detta på kommersiella villkor. Posten utnyttjar inte på något vis sin särställning, utan registren är tillkomna under samma villkor som gäller för den huvudkonkurrent som finns.

Herr talman! Den svenska säkerhetspolitiken är nog robustare än så. Jag hoppas att Sture Ericson och jag har samma uppfattning på den punkten. Diskussionen berörde inte det som Sture Ericson tog upp, utan den berörde vad jag hade sagt på ett torgmöte i Kristianstad under valrörelsen, där jag gav uttryck för min uppfattning att polemiken, antingen via journalistens förmedling eller via general Björneman, byggde på felaktig grund. Det var ett utpräglat förvirrat referat av vad jag hade sagt.
Carl Bildt uttalar sig i Svenska Dagbladet den 4 december 1991 om general Carl Björeman på ett sätt som inte anstår en statsminister: ''Jag har ingen anledning att bedriva polemik mot en pensionerad och något förvirrad general''. Björeman har helt korrekt pekat på att moderaterna före valet utlovade mycket stora ökningar av försvarsanslagen, senast genom Lars Tobisson i augusti, i brev till några tusen försvarsanställda i Karlskrona och inte ''internt'' som statsministern påstår.
Den fråga som då var aktuell var frågan om förbandsnedläggningar, rationaliseringar och förändringar av försvaret. Jag sade då -- och upprepar i dag -- att få områden missköttes så grundligt av den tidigare regeringen som försvarspolitiken, och det vill inte säga litet.
Anser statsministern att han genom att föra debatten på detta sätt ökar förtroendet för regeringens säkerhetspolitik och det svenska försvaret? Sysselsättningssituationen inom Örnsköldsviks kommun är mycket allvarlig. Under 1980-talet har närmare 2 000 arbetstillfällen försvunnit. Till detta skall läggas att 1 300 varsel lagts under det senaste året, varav 1 000 fullföljts.
Den kris som detta innebär medför att trots att försvarsanslagen ökar, måste det till mycket stora rationaliseringar med mycket omfattande förbandsnedläggningar. Jag ville inte ge någon frisedel för några förband i Kristianstad då, och jag ger ingen frisedel för Kristianstad i dag.
Arbetsförmedlingen väntar ytterligare varsel. Situationen i Örnsköldsviks kommun är inte någon tillfällig sysselsättningskris utan präglas av mer djupgående strukturella problem. För att underlätta etablering av nya företag krävs att Örnsköldsviks kommun i sin helhet inplaceras inom stödområde 2.
Jag förstår att man på sina håll gärna vill ha den typen av frisedlar och löften, men nu skall vi övergå till att föra en försvarspolitik med sammanhang och med konsekvens. Det behöver Sverige efter alla dessa år.
Har regeringen för avsikt att tillfälligt inplacera samtliga församlingar i Örnsköldsviks kommun inom stödområde 2?

Herr talman! Nu tror jag att också Sture Ericson är förvirrad. Några sådana löften har jag inte utfäst. Jag har inte utfäst några löften att rädda vare sig det ena eller det andra förbandet. Det gjorde jag inte heller i valrörelsen. Jag var mycket tydlig på torget i Kristianstad. Om Sture Ericson som ett led i någan allmän politisk populism vill utfästa löften om att rädda det ena eller det andra förbandet, får han göra det. Jag utfäster inga löften om att rädda några regementen i någon del av landet, förrän jag vet att vi har en försvarspolitik med sammanhang och med konsekvens. Det var vad som gällde vid torgmötena i valrörelsen i Kristianstad, i Skövde, i Norrköping och i Umeå. Det är det besked som fortfarande gäller, oavsett förband och del av landet, in till dess att vi vet att vi har en försvarspolitik där vi kan ta ansvar för helheten. Då hoppas jag att även Sture Ericson -- visserligen litet mot min förmodan, men hoppet är det sista som överger människan -- skall vara beredd att medverka till att vi äntligen får en försvarspolitik, där vi kan ge besked om förband, besked som håller och som människor kan lita på.

Herr talman! Att regleringsbehovet är stort hos socialdemokraterna vet vi ju. Det var ju också den förra regeringen som lade fram förslag om denna prismärkningslag, och vi hade den 30 maj en stor debatt om detta förslag i kammaren. Redan då sade vi från folkpartiet liberalernas sida nej till denna lag. Det som nu har hänt är att Ny Demokrati ansluter sig till detta regleringsbehov. Och de argument som jag framförde i debatten den 30 maj som talesman för folkpartiet liberalerna står folkpartiet liberalerna bakom även i dag. Detta prismärkningssystem kommer att leda till prishöjningar på varorna och till att mindre butiker slås ut därför att de inte har råd att följa lagen. Då är det enklare att lägga ned dessa butiker. Och detta drabbar alltså främst de små butikerna. Stormarknader kommer däremot att klara sig. Men som representant för glesbygden anser jag att denna lag kommer att bli orättvis. Det är inte bara företrädare för handeln och näringslivet som kritiserar denna lagstiftning. Det gör även näringsfrihetsombudsmannen, NO, och statens prisoch konkurrensverk. De tycker att denna detaljerade reglering hämmar konkurrens och leder till prisstelhet med risk för prishöjningar. Det florerar en tanke som har blivit nästan ett axiom, nämligen att vi vill ha bort prislapparna. Men så är inte fallet. Vi anser att det skall träffas en överenskommelse mellan konsumenterna och handeln om prismärkningen utan lagstiftning. Vi vet att vi har en rad lagar i Sverige som är mycket svåra att efterfölja. Denna nya lagstiftning blir ånyo en bekräftelse på statsmakternas klåfingrighet att reglera förhållandet mellan den enskilde konsumenten och handeln. Det protesterar vi mot, och vi anser att detta fördyrar varorna då vi i stället skall försöka få lägre priser. Prisinformation kommer alltid att vara ett konkurrensmedel för handeln.
Herr talman! Ulla Orring, man kan undra om det är så viktigt med prislappar på varorna. Men i dagens läge tror jag faktiskt att det är nödvändigt. Jag anser att konsumenterna skall bestämma vilken service som kan krävas av handeln. Och konsumenterna och deras organisationer har sagt sitt. De vill ha prislappar på varorna även om det kostar 70 öre per hundralapp. Prislappen hjälper konsumenterna att kontrollera att rätt pris har slagits in i kassan. Prislappen hjälper också till när konsumenterna skall jämföra priserna i olika butiker. Konsumenterna kan då planera sina inköp bättre. Ulla Orring tycker att detta skall ske på frivillighetens väg. Det tycker jag också, och det framhöll jag i debatten i våras. Men eftersom handelns representanter inte kommer till förhandlingsbordet är det inte så lätt. Nu har handeln emellertid börjat föra förhandlingar och överläggningar med konsumentverket, och det var verkligen på tiden. Varför var det inte möjligt att sätta sig vid förhandlingsbordet direkt efter beslutet här i riksdagen i våras? 1988, då konsumentverket förra gången hade överläggningar med handeln, gick handelns representanter från förhandlingsbordet. Några butiker fick på försök slopa prislapparna. Men denna skara butiker utökades helt okontrollerat. Då blir resultatet bara ett, nämligen att frivilligheten, som Ulla Orring efterlyser, byts ut mot en lag. Och det är alltså handeln och inte några klåfingriga politiker här i riksdagen som är orsaken till att det har blivit en lag.

Herr talman! Som jag sade nyss har det visat sig att vi behöver lagar och regler för att handeln skall foga sig i konsumenternas viljor. Vi anser att konsumentverket måste få en stor roll när det gäller att dra upp riktlinjer och utfärda föreskrifter för hur förhållandena mellan konsumenterna och handeln skall vara. När konkurrensen och samarbetet fungerar bra kan man ju slopa alla lagar. Men vi är ännu inte där, Ulla Orring. Jag tycker att den verkliga kontrollen av att detta tillämpas ordentligt skall ske utifrån konsumenternas intressen. Genom denna lag vet konsumenterna precis vad de kan kräva av handeln. Konsumenterna vill ha en ordentlig prismärkning. Och nu kan de gå till sin butik och säga att det är lag på detta och att detta är vad de vill ha. Då får butiken faktiskt rätta sig därefter. Jag tycker precis som i våras att detta är mycket bra.

Herr talman! Inger Hestvik säger att det är konsumenterna som skall avgöra. Ja visst, det är precis det som vi från de borgerliga partiernas sida hela tiden också har sagt. Men låt då handeln själv få avgöra om den vill använda sig av detta konkurrensmedel. Då får den enskilde, som skall gå till butikerna och göra sina inköp, själv avgöra var han eller hon vill göra det. Om vi nu lagstiftar om att livsmedelsbutikerna, inte alla, men de allra flesta, skall ha prislappar på en mycket stor del av sina varor, vad skall vi då lagstifta om härnäst? Skall vi fatta beslut även om andra konkurrensmedel? Det är enkelt. Skall vi lagstifta om öppettiderna nästa gång eller om den servicegrad som butikerna skall hålla? För varje gång tar vi bort ett konkurrensmedel, dvs. en möjlighet för butikerna att bli effektivare och bättre och för konsumenterna att välja. Nu kommer jag in på ett av de viktigaste skälen till att vi inte skall ha någon lagstiftning på detta område, och det är att vi härigenom låser oss vid ett gammalt prismärkningssystem. Därmed finns risken att nya tekniska lösningar motarbetas, och sådana är faktiskt -- det vet vi ju -- på väg. Om vi förbjuder de här systemen, låser vi oss med lagens hjälp fast vid något som är föråldrat. Det vore ett synnerligen olyckligt beslut. Hur vill socialdemokraterna göra för att undvika att det blir som jag här har redogjort för?
Herr talman! Jag tror inte att det finns fog för någon ängslan över de tekniska lösningarna här. Inom handeln ängslas man alltså över att det inte blir möjligt att tillvarata de rationaliseringsvinster som den nya tekniken med datakassor innebär. Det behövs ju en prislapp på varorna. Själv tror jag att datakassorna har en annan funktion -- jag bortser då från det här med prismärkningen. Datakassorna är faktiskt en hjälp för handeln när det gäller planeringen av inköp. Det blir en rationalisering på lagerhållningssidan. Jag tror inte att vi har fått datakassemärkningen bara för att konsumenterna skall få en prisupplysning. Det skulle nog kunna ordnas på ett annat sätt. Det handlar i stället om att vi får en ny teknik, och denna kan utvecklas. Det finns en ordentlig redogörelse både i den proposition som vi behandlade i våras och i det betänkande som vi i dag behandlar. Det sägs nämligen att tekniken inte skall bromsas. Den kan i stället utvecklas.

Herr talman! Inger Hestvik säger att tekniken skall utvecklas. Det är bra. Men då får vi inte binda oss vid något som är gammalt. Socialdemokraterna säger sig eftersträva sänkta priser. Men det förslag som ni nu är beredda att säga ja till går på ett helt avgörande sätt mot denna strävan. Vi kan väl vara överens om att priserna därmed höjs för i stort sett varenda vara som skall prismärkas. Det handlar om åtskilliga hundratals miljoner i kostnader varje år. Det är den totala effekten. Inger Hestvik och alla andra vet att alla konsumener får vara med och betala detta. Är det fullkomligt ointressant för socialdemokraterna att en samlad kår av livsmedelshandlare motsätter sig den aktuella lagstiftningen? De vet ju att de därmed inte kan erbjuda kunderna det bästa -- vilket de annars skulle kunna göra. Allra sist vill jag tala om att vi på vår expedition för bara någon timme sedan fick ett telefonsamtal innehållande en uppmaning till oss politiker från ett antal handelsanställda kvinnor. Uppmaningen löd: Prya gärna 14 dagar och gå omkring med tunga märkningspistoler! Det sliter på armar och axlar och gör att de kvinnor som sysslar med detta får värk. Arbetet i kassor och butiker är tungt nog ändå.
Herr talman! Jag rekommenderar dem att föreslå sin handlare att införa den nya teknik som står till buds och som skulle underlätta arbetet. Dessutom skulle prisinformationen bli bättre. Jag tror faktiskt att man, om viljan finns, kan åstadkomma en något bättre arbetsmiljö på det här området. Några ord om det här med en samlad kårs krav. Ja, det finns en annan samlad kår som har krav. Jag tänker då på de konsumenter, handikapporganisationer och pensionärer som har krävt en bättre prismärkning. Utskottet har uppvaktats av representanter för handeln och för Synskadades förening. Handelns argument var välbekanta, för de har förekommit i fackpressen -- t.ex. i tidskrifterna Fri Köpenskap och ICA-nyheter och debatt. De argumenten var redan då kända för oss. Däremot tror jag att vi i utskottet, och det gäller alla partier, tog till oss den information som vi vid den aktuella hearingen fick från de synskadade. De berättade att de måste gå omkring med ett förstoringsglas, som de måste hålla 1 cm från en hyllkant för att kunna se vad som sägs i hyllkantsmärkningen. I bästa fall kan de se vad som är angivet. Men det förutsätter att det är en ljus etikett med svarta siffror. Jag tror således att det här mera rör sig om ett mänskligt problem. Det handlar alltså inte i första hand om ett problem för handeln. Sedan till frågan om priserna. Som jag tidigare har sagt accepterar jag inte en diskussion om kostnaderna för prismärkningen så länge det inte förs någon diskussion om extrapriserna och om kostnaderna för dessa. Om det nu kostar 70 öre per hundralapp att prismärka enligt den aktuella lagen skall det jämföras med kostnaderna för extraprismärkningen -- som ju omfattar större delen av varusortimentet -- och som uppgår till 90--95 öre per hundralapp. Det förekommer en mängd extrapriskampanjer, och dessa kan, såvitt jag förstår, vara ganska otrevliga. Det kan man ju läsa om i tidningarna. Just i dessa tider då julhandeln har börjat kan man se exempel på detta. Det är alltså inte alltid som marknadsföringslagens intentioner följs. Om vi kunde slippa dessa extrapriskampanjer och om vi dessutom kunde införa den nya tekniken för att därmed möjliggöra det som sägs i den ursprungliga propositionen, tror jag att vi skulle komma en bra bit på vägen. Efter alla turer i debatten kan vi som konsumenter fråga: Är handeln till för att ge oss konsumenter service, eller är konsumenterna till för att ge handeln största möjliga vinst?

Herr talman! Det är uppenbart att det är svårt att vara både konsekvent och logisk i den här debatten. Inger Hestvik säger att en bättre prismärkning eftersträvas. Men hon säger också att ingenting skall förändras utan att allt skall vara som det är i dag. Ett annat argument som anförs är att extraprismärkningen är mycket dyr. Därför kan man lika gärna ha den här aktuella märkningen. Men det tycker jag är ett märkligt resonemang. Vidare sägs det att konsumenterna vill att systemet med prislappar skall vara kvar. Ja, ingen har sagt något annat. Vad vi reservanter vill ha är en vidareutveckling här, så att vi får ett bättre system. Det gäller att inte hålla fast vid det gamla systemet. Vad det egentligen handlar om är att vi har olika grundfilosofi. Staten skall inte detaljreglera märkningen. I stället får det här bli en naturlig del av butikens information till kunderna. Vi tror att marknaden kan ta ett ansvar och åstadkomma en utveckling på den här sidan. Frågan är faktiskt om det finns ett stöd här i kammaren för kravet på minskat krångel och minskad byråkrati. En bra prismärkning kan vi få om vi låter utvecklingen gå vidare och om vi tar vara på den nya utvecklingen i stället för att låsa oss enbart vid det som gäller i dag.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa ett par frågor till Inger Hestvik. Intresseorganisationer, fack och även den förra regeringen har ju avgett signaler till handelsledet om att dessa skall sänka kostnaderna, därför att det är viktigt att livsmedlen är billiga, dvs. att kostnaderna marginellt blir lägre. Det här uppfattas, det vet vi, som en fråga som i hög grad handlar om arbetsmiljön för de personer som manuellt skall sköta de här sakerna. Mina frågor är således: Var står ni socialdemokrater i de här frågorna i dag? Har ni ändrat ståndpunkt, eller är det något annat som är orsaken till ert ologiska agerande? Jag tänker på ert tidigare agerande.

Herr talman! Vad handlar prisinformationslagen egentligen om? I korthet kan man som svar på den frågan säga att det här handlar om prislapparnas vara eller inte vara. Litet mera korrekt uttryckt innebär den lag som vi fattade beslut om i våras -- då det fanns en majoritet för här aktuella förslag -- att uppgift om pris i regel skall lämnas när ens näringsidkare marknadsför bestämda varor och tjänster. Den saken har inte nämnts i debatten. Det handlar alltså inte bara om prislappar på varor utan också om tjänster. Jag skall återkomma till detta litet senare. Bortsett från vissa undantagsfall skall priset anges på varan eller i dess omedelbara närhet. För de självbetjäningsbutiker uppe i Norrland som Ulla Orring har litet problem med, som för alla självbetjäningsbutiker med dagligvaror, är huvudregeln att själva varan skall prismärkas. På en del punkter är lagen en kodifiering av gällande praxis, på andra punkter innebär den att frågor lagregleras där en fast praxis saknats. Vi i vänsterpartiet ansåg i våras och vi anser fortfarande att en prisinformationslag behövs. Det har gjorts många försök till frivilliga överenskommelser mellan dagligvaruhandeln och konsumentföreträdare. Antingen har försöken till överenskommelse slutat med att handeln har struntat i dem eller ensidigt sagt upp dem. Detta är ingen ny fråga, som en del vill antyda, då de hänvisar till att man på frivillighetens väg skall komma överens om detta. Det är mångåriga problem som ligger bakom. De som har fått sitta emellan därför att man inte har kunnat träffa överenskommelser som har hållit är konsumenterna. Därför är kravet på en prisinformationslag ett konsumentkrav, och beslutet i våras var en seger för konsumenterna. Prisinformationslagen tillkom inte i en handvändning. Den föregicks av ett omständligt utredningsarbete. I Så kom remissbehandlingen. I samband med behandlingen av betänkandet om förslaget till prisinformationslag visade det sig att det i princip fanns två motstridiga uppfattningar om vikten av en sådan lag. Den ena, som företräddes av dagligvaruhandelns stora koncernjättar, var naturligtvis negativ. Den andra uppfattningen, den positiva, framfördes av olika konsumentföreträdare. De var lika eniga om att man ville ha den här lagen. Detta är naturligtvis ingenting att förvånas över. Det anmärkningsvärda ligger i stället i att i våras två riksdagspartier, moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna, med hull och hår köpte handelns argument. Man ifrågasatte inte deras argumentation på en enda punkt. De övergav konsumenterna och deras krav på god prisinformation. Det handlar mest om prislappar, sade jag. De som är mest beroende av att enskilda varor är försedda med prislappar är ju alla de människor, de kan vara äldre, som har svårt att böja sig för att titta på sådana här hyllkantsmärkningar eller som kanske ser litet dåligt och har svårt att orientera sig bland det stora utbudet. Det är handikappade, särskilt synsvaga naturligtvis, men också alla de som måste hålla väldigt hårt i penningpungen och portmonnän och därför vill jämföra olika varor, priser och kvaliteter. En prislapp är en god hjälp, det kan jag vittna om, för att hålla koll på vad varor kostar. Man lär sig helt enkelt mycket lättare vad kostnaden är om man varje gång får en prislapp på varan och även kan bära med sig den hem på burken, påsen eller vad det nu handlar om. Prismedvetandet ökar så att säga av sig självt genom prislappar på varorna. Man behöver faktiskt inte vara särskilt gammal eller gaggig för att inte ha lust att stå som ett fån och försöka leta reda på priset på en burk eller påse genom att försöka hitta fram genom virrvarret av lappar på en hyllkant. Jag försäkrar att det är ganska lätt att tappa bort sig. Jag har själv varken tid eller lust till detta. Jag vill direkt se vad en vara kostar. Aldrig så detaljerade kvitton kan inte heller ersätta den priskännedom som prislappen ger mig genom att den finns på varan. Bara förslaget om en prismärkningslag förra året innebar faktiskt att vi på en mängd områden, där man tidigare hade haft svårt att få förhandsbesked om vad en tjänst kostade, kunde se en klart märkbar förbättring. Hos frisörer och hårfrisörskor, hos taxi osv. blev det vanligt att sätta upp skyltar med uppgifter om vad dessa tjänster kostar. Det tycker jag är ett exempel på hur bra det här lagförslaget var. Herr talman! I riksdagen finns det nu en majoritet som delar vänsterpartiets och socialdemokraternas åsikter om prislapparna. Det är väl. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan, så att det är gjort. Men jag vill också göra en annan kommentar till hela det här ärendets historia. I somras, under valrörelsen, var vi många som fick ställa oss mycket undrande till olika kdsares mycket varierande uttalanden i konsumentpolitiska frågor. Det kom motstridiga besked om för konsumenterna ganska väsentliga problem och frågeställningar. Det var helt uppenbart att konsumentfrågorna inte var särskilt genomtänkta inom kds. Det må vara dem förlåtet. Jag kan mycket väl förstå att det var på det sättet.

Jag vill påstå att kds med den här propositionen svek de egna väljargrupperna, alla dem som vill ha prisinformation. Det här beslutet bådar inte gott för konsumenterna i framtiden. Jag vill också säga att konkurrenskommittén -- för att återvända till den -- i sitt huvudbetänkande , som har kommit nu, vidhåller kravet på en prisinformationslag. Den kommer i slutbetänkandet också med ett tilläggsförslag som ytterligare skulle förbättra informationen till konsumenterna. I dag är det mycket vanligt med marknadsföring som vilseleder i fråga om prisets förmånlighet. Lurendrejeriet med extrapriser blir allt tydligare. Det senaste kunde vi höra talas om i Konsumentekot förra veckan. Man säljer hyacinter till extrapriser och bryter i och med det mot alla upptänkliga överenskommelser om extrapriser. De överenskommelser som har gjorts beträffande extrapriser går ut på att en vara under minst fyra veckor skall säljas till ordinarie pris för att sedan kunna åsättas ett nedsatt pris under en tidsbegränsad period. Man skall alltså kunna relatera extrapriset till det ordinarie priset. Det är inget tal om detta när det gäller julhyacinter. Jag skall inte dra alla andra exempel på lurendrejeriet och fusket med extrapriserna. Konkurrenskommittén menar att det mycket väl går att lagreglera även detta och att, om en tillfällig prisnedsättning marknadsförs som särskilt förmånlig, nedsättningen dels skall vara påtaglig i förhållande till det pris som omedelbart dessförinnan har tillämpats, dels skall den tid anges som prisnedsättningen gäller. Jag och vänsterpartiet menar att det är angeläget att vi får en sanering även i extrapristräsket. Ett tillägg till prisinformationslagen i den riktning som konkurrenskommittén föreslår är angeläget. Vi är positiva till det. Men det får bli en senare fråga. Jag måste efter denna långa debatt ändå få tillåtelse att kommentera resonemanget om glesbygdsbutiker. Så många påståenden framkastas som om de vore sanningar, både när det gäller kostnader för extrapriser och när det gäller de enorma problem för glesbygdsbutiker som prislapparna skulle innebära. Jag påstår att detta är påståenden som inte är någonting annat än påståenden. Det finns inga bevisbara fakta bakom. Beträffande kostnaderna för prismärkningen har siffror på allt från 100 till 900 milj.kr. förekommit. Jag kan slänga fram en fras om att det har gjorts beräkningar av vad extrapriserna har inneburit i kostnader för konsumenterna och att siffran satts till 9 miljarder om året. Det finns ingenting som säger att mitt påstående är mindre sant eller mer falskt än påståendet om de 900 miljonerna. Detta är naturligtvis inte ett avgörande argument mot prislappar. Något om glesbygdsbutikerna. Jag bor själv i glesbygd. Det finns glesbygd även på andra håll än i Norrland. I den livsmedelsbutik som jag har tillgång till är man naturligtvis så klok att man inte anställer extrapersonal för att sätta prislappar på varorna. Sådant gör man under perioder av dagen då det inte är så många kunder och den personal som man ändå måste ha i butiken inte nödvändigtvis har någonting annat att göra. Jag tror som sagt att man kan lösa detta problem ganska väl. Jag vill fråga: Den beramade nya tekniken, kostar inte den också pengar? Sedan vill jag vända mig till Per Stenmarck, som vill framstå som mycket kostnadsmedveten och som värnar om örena. Jag utgår, Per Stenmarck, från att vi som är motståndare till de röda extrapris-prislapparna, som kostar konsumenterna -- låt mig åtminstone få säga det -- åtskilliga miljoner mer än prismärkningen, i Per Stenmarck har fått en edsvuren i kampen mot de fördyrande extrapriserna.

Fru talman! Vi har lyssnat till Elisabeth Perssons vältaliga anförande. Jag vill påstå att Elisabeth Perssons påståenden är just påståenden. Jag vet inte vad det finns för fakta bakom hennes påståenden. På något sätt tycker jag att det verkar som om Elisabeth Persson anser att samhället är statiskt. Om vi nu får en prisinforamtionslag, kommer alla varor att vara prismärkta. Då blir det mycket bra för konsumenterna. Jag tror att Elisabeth Persson helt har bortsett från kostnaderna. De kostnader som jag har nämnt, 900 milj.kr., innebär att varje ordinarie prismärkning kostar ca 12 öre per styck. De kostnaderna har räknats fram med utgångspunkt i de artiklar som finns i handeln och kostnaderna för de handelsanställda. Det förvånar mig att vänsterpartiet, som i andra fall verkligen vill måna om konsumenterna och vill hålla nere utgifterna, helt utan kritisk granskning går in för det här förslaget. Det kommer att medverka till högre kostnader, det kommer att leda till att regleringsbehovet ökar och priserna höjs. Jag vill definitivt avvisa Elisabeth Perssons påstående om att det här inte kommer att drabba glesbygdsbutikerna. Jag har fakta om detta. Jag vet att konsumentföreningarna har räknat ut vad detta innebär. Tre glesbygdsbutiker i Västerbotten har, tack vare att man har kunnat använda sina vinster till rationaliseringar och kunnat införa datakassor, gjort en stor rationaliseringsvinst på personalsidan. Det måste man göra om man skall ha effektivt drivna butiker och bra priser. De samhälleliga konsekvenserna av nedläggningen av glesbygdsbutiker tycker vi från folkpartiet liberalernas sida är betydligt viktigare än eventuella vinstökningar på stormarknader, de stora lågprismatvarumarknader som finns i andra delar av landet där det bor mycket folk och där man kan göra vinster. Men man gör inga vinster i glesbygdstrakterna. Tvärtom kommer det här att innebära ytterligare en påfrestning för den handel som lever med mycket minimala vinstramar. Elisabeth Persson och jag har diskuterat frågan i maj då den var uppe i riksdagen. Jag beklagar att inte vänsterpartiet har insett det felaktiga med det här förslaget.
Fru talman! Det här har sagts så många gånger under debatten i dag att det känns litet pinsamt att behöva upprepa det, men jag skall göra det och lovar att jag inte skall säga det fler gånger. Låt oss anta att det skulle kosta 3 % mer för konsumenterna med dessa prislappar. Det betyder tre öre på en krona. Detta är vad en del påstår. Det finns de som påstår att det rör sig om några ören på en hundralapp. Men det är ingen som kan påstå att det verkligen är på det ena eller på det andra sättet. Men låt oss vara överens om att det är några ören på en hundralapp utslaget på alla varor. Jämfört med hur prisfluktuationen är på varorna inom dagligvaruhandeln är den normala fluktuationen betydligt större. En vara kan kosta 18,50 kr. i en butik och 20er. i en annan. Det är alltså inte så mycket. Jag vill påstå att de eventuella kostnadsökningar som prislappar skulle innebära är faktiskt någonting som dagligvaruhandeln klarar av. Man skall inte se på frågan så statiskt. Verkligheten är sådan att framför allt de mindre butikerna, glesbygdsbutikerna osv. har mycket stora möjligheter att utnyttja sin personal under tider då den kanske annars har så mycket att göra, och på det viset blir tilläggskostnaderna för prismärkningen knappast märkbara. Om folkpartiet och Ulla Orring verkligen på allvar bekymrar sig för de stora kostnaderna för prissättning och marknadsföring över huvud taget, låt oss då tillsammans kämpa mot det som verkligen fördyrar, nämligen direktreklam, extrapriser, rabattkuponger och andra fåniga marknadsföringsmetoder.

Fru talman! Det har sagts mycket i denna debatt. Jag vill verkligen övertyga Elisabeth Persson och vänsterpartiet om att det för oss i folkpartiet liberalerna är väldigt viktigt med en prispress, dvs. att vi kan hålla nere kostnaderna för våra varor. Det handlar också om några ören hit eller dit. Varje öre är faktiskt viktigt. Sammantaget blir det kronor och stora utgifter för bl.a. barnfamiljerna. Vi kommer i Sverige att få leva med en låg utvecklingsnivå på grund av den politik som socialdemokraterna har fört under sin regeringsperiod. Det betyder att de svaga hushållen verkligen måste hushålla med sina medel. Då är det viktigt att hålla nere alla extrautgifter, även om det är några ören hit eller dit. En annan fråga som Elisabeth Persson inte har bekymrat sig över så mycket är efterlevnaden av lagen. Vi har båda suttit i lagutskottet och funderat på det här med nya lagar. Vi har varit med om att stifta nya lagar. Det här blir en helt onödig lag, som kommer att leda till ökade kostnader för de myndigheter som skall bevaka efterlevnaden av lagen. Det är väl ingen mening med en ny lag som inte skall följas upp. Då är den här lagen, precis som vi har sagt, en helt onödig, byråkratisk lag som innebär nytt krångel. Vi har aldrig sagt att prislapparna skall bort. Det skall finnas prislappar men utan lagstiftning.
Fru talman! Kostar inte prislapparna någonting? Är prislapparna kostnadsfria? Är det bara de nya prislapparna som kostar?

Fru talman! Jag tycker att debatten här i kammaren i dag tydligt visar att det faktiskt finns en hel del som kammarens ledamöter är överens om, nämligen allt grundläggande när det gäller prisinformation. Det tycks vara så att de flesta är överens om att det är viktigt att konsumenterna får en god prisinformation, att prisinformationen inte på alla håll i dag fungerar tillfredsställande och att de grundläggande kraven på god prisinformation är att den skall vara korrekt och tydlig. Det tycks alla vara överens om. Men det som det råder delade meningar om är hur detaljreglerad en lag måste vara för att dessa mål skall uppnås. I den prisinformationslag som enligt regeringens förslag skall träda i kraft den 1 januari nästa år står följande angående prismärkning av varor: ''Priset skall anges korrekt och tydligt. Priset skall anges på varan eller dess förpackning, eller i varans omedelbara närhet på en hyllkantsetikett eller skylt, så att risk inte föreligger för förväxling med pris på andra varor.'' Regeringen har gjort bedömningen att det är en tillräcklig detaljerad beskrivning för att också kunna gälla dagligvaror i självbetjäningsbutiker. Fru talman! Att en särskild lag stiftas med tydliga regler om hur prismärkningen skall vara utformad är ett stort steg framåt för oss konsumenter. Tidigare har vi enbart kunna hålla oss till konsumentverkets riktlinjer och frivilliga överenskommelser mellan handeln och konsumentverket. Varför då inte gå ytterligare ett steg och kräva artikelprismärkning på alla dagligvaror? Det finns flera skäl till det. De har upprepats här i dag, men jag tänker ändå göra det en gång till, för tydlighetens skull. 1. Det är praktiskt omöjligt att artikelprismärka samtliga dagligvaror. Ungefär en tredjedel av sortimentet skulle behöva undantas, och lagen skulle alltså bli ologisk i den änden. 2. Pallexponerade varor skulle också av praktiska skäl undantas från kravet på artikelprismärkning. Vad skulle det leda till? Jo, att extrema lågprisaffärer av hangartyp med genomgående pallexponering och mycket liten personalstyrka skulle gynnas konkurrensmässigt i förhållande till andra, mer konventionella butiker. Vi tror inte att det är en utveckling som konsumenterna efterfrågar. Troligen skulle också fler varor än i dag pallexponeras i vanliga butiker för att underlätta hanteringen. Lagen skulle bli ologisk även i detta avseende. Vissa butiker skulle ändå undgå kravet på artikelprismärkning beroende på utformningen av butiken. 3. Krav på artikelprismärkning skulle minska inovationsviljan när det gäller att utveckla prisinformationen ytterligare. 4. Det finns en risk att prisstelheten skulle öka genom att färdigmärkta produkter skulle komma ut i handeln direkt från leverantörerna. 5. Konkurrensmöjligheterna skulle hämmas, vilket skulle leda till en högre prisnivå för konsumenterna. Sedan kan man diskutera storleken av den höjningen. Men att det skulle leda till en högre prisnivå tycks alla här i kammaren vara överens om. Kravet på artikelprismärkning skulle verka kostnadsdrivande, och det skulle ytterst drabba konsumenterna. Fru talman! I debatten har regeringens förslag om att slopa kravet på artikelprismärkning av dagligvaror i den nya prisinformationslagen något tillspetsat framställts som om det hittills har varit obligatoriskt med prislappar, men att regeringen nu vill förbjuda prislappar. Följaktligen har det också uppfattats som ett svek mot konsumenterna av vissa grupper. Men sanningen är, som jag sade tidigare, att kravet på korrekt prismärkning förstärks betydligt genom den nya lagen. Många handlare som hittills har artikelprismärkt stora delar av sitt sortiment kommer troligen också i fortsättningen att använda sig av det systemet. Kraven på dem kommer då enligt den nya lagen att öka när det gäller att priset skall överensstämma på alla varor av samma slag. I dag blir det, som ni vet, ofta fel i samband med ommärkningar. Andra handlare som redan har gått över till hyllkantsmärkning och datakassor, kommer att kunna fortsätta med det systemet. Men kraven på dem skärps också enligt den nya lagen. Ordningen på hyllorna måste t.ex. vara sådan att ingen möjlighet till förväxling av varor finns. Märkningen får heller inte sitta så högt eller lågt att det blir svårt för konsumenterna att se priset. Prisuppgifterna måste anges med stora och tydliga siffror. Allt detta finns i den nya lagen. Åter andra kommer att ha artikelprismärkning på vissa delar av sortimentet och hyllkantsmärkning på andra, beroende på varornas beskaffenhet. Små glesbygdsbutiker, som vi också har talat en del om här i dag, med lågt antal kunder och dålig lönsamhet, kommer att kunna använda andra system, t.ex. snyggt textade skyltar. I sådana butiker är kundens möjlighet att vid behov få personlig service som komplement betydligt större. Fru talman! Sammanfattningsvis konstaterar jag att den nya prisinformationslagen med den utformning som föreslås i regeringens proposition kommer att ge konsumenterna god prisinformation samtidigt som priserna kan hållas nere, eftersom förslaget inte är kostnadsdrivande för handeln. Därför vädjar jag till kammaren att stödja reservation 1 i lagutskottets betänkande.

Fru talman! Bert Karlsson säger att det verkar som om ingen har lyssnat på någon konsument någon gång. Jag kan upplysa Bert Karlsson om att jag är en konsument. Det är förhoppningsvis alla här. Det gör att vi förmodligen är ganska intresserade av ett prismärkningssystem som fungerar och som vi är nöjda med. Jag tror att det ligger mycket i det som många har sagt här, nämligen att vi som konsumenter faktiskt ofta kräver att det finns en liten prislapp på varorna. Bra! Då skall det vara ett konkurrensmedel som gör att en affär har möjlighet att tävla med en annan. Då har jag som konsument möjlighet att välja vilken av dessa jag vill gå till. Jag skall erkänna att jag lyssnade med stort intresse på vad Bert Karlsson sade. Jag tror att vi är överens om att det finns en lång rad problem på området, som vi skall försöka angripa de närmaste åren. Vi har nu en regering som har börjat ta itu med dessa problem. Men vi måste kanske ändå acceptera att vi tvingas ta ett steg i sänder. Om vi går emot dessa steg i riksdagen kommer det hela att gå mycket långsammare. Det finns ett antal lagar som behöver ändras. Det är vi också överens om. Plan och bygglagen är en sådan lag. Regeringen har sagt detta vid upprepade tillfällen. En ändring genomförs nu i stor utsträckning. Det kommer att bli en skärpt konkurrenslagstiftning. Det är precis vad Bert Karlsson eftersträvar. Det borde i det läget vara möjligt att se till att det blir fler konkurrensmedel även på det området. Att ta bort en obligatorisk prismärkning är därför att ta ett steg i rätt riktning.
Fru talman! Jag säger återigen att det hela börjar i fel ände. Om man börjar i andra änden går vi i Ny Demokrati gärna med. Jag tycker att det är horribelt att börja med en prismärkning som bara utgör en kostnad på 0,3 %. Det är också underligt att borgerligheten plötsligt har gått ihop med facket i denna fråga. Per Stenmarck är naturligtvis konsument. Det är vi alla. Vi pratar alla ibland i egen sak. Men när det gäller denna kammare börjar jag undra. Jag har ännu inte hört någon konsument ute i butikerna säga att de vill ta bort prislapparna. Däremot har nog varenda ICA-handlare ringt och försökt att påverka mig. Jag har blivit bjuden på många gratismiddagar. Jag är tacksam för att denna fråga har varit så stor. Det har gjort att jag har fått mycket lägre kostnader de senaste två veckorna i
Fru talman! Bert Karlsson sade i sitt inledningsanförande ett sanningens ord. Han sade att lagen är byråkratisk. Det är precis så. När det gäller att upphäva byråkratiska lagar vågar jag påstå att det är ytterst sällan man börjar med att ta steg i fel riktning. Nu tas ett steg med hjälp av det som regeringen har föreslagit, dvs. genom att upphäva denna lag. Jag tycker att det är konstigt att Bert Karlsson, efter allt det som han och många andra från Ny Demokrati sade under hela valrörelsen, inte vill vara med på detta. Det är anmärkningsvärt. Så länge Bert Karlsson och Ny Demokrati står fast vid den politik som har framkommit i riksdagen i dag är Ny Demokrati också ett regleringsparti, i samstämmighet med de andra regleringspartier som länge har varit verksamma i denna kammare.

Fru talman! Jag vet att det kostar pengar. Man påstår att det skall kosta 900 milj.kr. Jag tvivlar på det. Låt oss säga att det kostar 500 milj.kr. Men det är förunderligt att man inte släpper fram den fria konkurrensen, som kanske skulle göra att det hela blir 20 miljarder kronor billigare. Det är mycket pengar. Jag kan fortfarande inte lämna ämnet. Det finns en lagstiftning i det här sammanhanget. Trots det kan vi låta oss styras av jeansföretag, grammofonbolag osv. Ni känner säkert till guldhandlaren i Borås. Om någon vill leveransvägra till en annan företagare som sätter för låga priser, kan det göras omedelbart. Det är bara att säga att varan är slut. Amerika får inte göra det, för då får de inte några leveranser från de svenska leverantörerna. Det här är mycket enkelt. Skall vi fortsätta med den idiotiska lagstiftning som finns i dag, eller skall vi upphäva den helt och låta det bli ännu värre? Hur vill folkpartiet ha det? Om vi t.ex. gav NO och SPK möjligheter över hela linjen, skulle vi kunna sänka alla priser i det här landet med minst 20 %. Men då fordras det också en lagstiftning som ger dem möjligheter och inte som i dag en diffus lagstiftning som leder till att ingen gör någonting. Man låtsas att man gör något och säger: Nu får ni inte göra så. Sedan går det två tre år, och det händer ingenting. Det är precis så vi har det i dag. Jag tror inte ens folkpartiet vill ha det på det sättet i fortsättningen, särskilt inte som man påstår sig representera konsumenterna.

Herr talman! Nej -- inte alls. Men det går tyvärr inte att göra på något annat sätt än att se till att man kan jämföra priserna. Det är just nu enda möjligheten för konsumenterna när vi inte har den fria konkurrensen i Sverige. När det gäller guldhandlaren är det mycket riktigt att han fick rätt. Men därmed inte sagt att han fick några varor. Det ligger en stor skillnad i det.

Herr talman! Jag undrar om inte Bert Karlsson skulle lära SPK att det går att göra prisundersökningar betydligt billigare än vad man gör där. Det finns säkert mycket pengar att tjäna om man i stället bara kan gå ut och köpa ett par kaviartuber. Det finns mycket man kan hålla med om i det Bert Karlsson säger. Men det handlar då inte om det ärende som vi i dag skall besluta om. Det finns tvärtom en rad motsägelser i hans argumentering i den frågan. Fru talman! Jag tycker att förespråkarna för en obligatorisk artikelprismärkning bygger sin argumentering på felaktiga förutsättningar, åtminstone på två mycket viktiga punkter. För det första gör man gällande att bristande prisinformation är ett så allvarligt problem för konsumenten att det motiverar en ny lagstiftning. Det finns inte någonting i det underliggande materialet som tyder på det. Om det hade varit ett starkt krav är jag övertygad om att konsumenterna för länge sedan skulle ha reagerat genom att ställa sådana krav i sina butiker -- men det har man inte gjort. Det är uppenbart att konsumenterna är mycket mer bekymrade över de höga priserna än över det sätt på vilket dessa priser annonseras. Ni som vill tvinga på konsumenterna den här dyrbara tjänsten, oavsett om de vill ha den eller inte, har uppenbarligen ingen större tilltro till kundernas förmåga vare sig det gäller att ta till sig information eller att reagera när den är bristfällig. Här finns naturligtvis den grundläggande principiella skillnaden i vårt sätt att se på frågan. Jag tror att socialdemokraterna -- och deras bundsförvanter i det här extrema detaljregleringsarbetet, Ny Demokrati -- underskattar konsumenterna. De är inte så lättlurade. De gör rationella val utifrån sina egna utgångspunkter. För det andra, fru talman, förutsätter anhängarna av en obligatorisk artikelprismärkning att en sådan skulle främja konkurrensen. Det förefaller vara Ny Demokratis huvudargument. Det tycker jag är fullkomligt obegripligt. Det är ju tvärtom så, att prisinformationen kan bli ett konkurrensmedel under förutsättning att man inte låser fast den i en detaljreglering. De butiker som får den här signalen från sina kunder, dvs. att kunden vill ha dessa prismärkningar, använder detta som ett konkurrensmedel och kalkylerar in kostnaden. Andra butiker gör en hyllkantsmärkning och kan i gengäld sänka kostnaderna. Valet är konsumentens. Det är hon som genom sin efterfrågan avgör hur informationen skall ges. Så borde det vara -- men så blir det inte om Ny Demokrati och socialdemokraterna fullföljer den obligatoriska artikelprismärkningen. Då bestämmer politikerna -- konsumenterna betalar! När man påstår att obligatorisk artikelprismärkning skulle underlätta för lågprisbutikerna blir det ännu konstigare. Inte minst därför att de ofta bygger sin kostnadsbesparing på att de har varorna direkt på lastpallar. Det skulle naturligtvis inte ge samma resultat om de tvingas märka varje vara. Om vi inte ändrar lagen minskar konkurrenstrycket även av ett annat skäl. Det finns en uppenbar risk att kravet kommer att leda till att fler varor prissätts redan hos leverantören, vilket ofelbart leder till prisstelhet, precis som Bert Karlsson har påpekat. Nej, konkurrensaspekten talar alldeles entydigt mot ett krav på artikelprismärkning. Det borde vara en tankeställare -- inte minst för Bert Karlsson, som så ofta talar om SPK och NO -- att de båda konkurrensvårdande myndigheterna, som inte är kända för att gå detaljhandelns ärenden, entydigt avvisar den obligatoriska artikelprismärkningen. Båda pekar bl.a. just på risken för prisstelhet men också på att de integrerade kedjorna skulle gynnas på lågprisbutikernas bekostnad. Det är alldeles självklart. Det är alltså raka motsatsen till det jag inbillade mig att vi eftersträvar: större mångfald, effektivare konkurrens. Fru talman! För att undvika missförstånd: en klar och tydlig prisinformation med korrekta upplysningar är nödvändig för att konkurrensen skall fungera. Där finns det inga delade meningar. Sådana generella krav måste ställas på handeln, och det görs också. Min invändning gäller att riksdagen i detalj skall reglera hur den informationen skall se ut. Man låter inte konsumenternas efterfrågan avgöra, trots att det är konsumenterna som får betala notan. Fru talman! Jag har i en motion föreslagit att man inte borde nöjt sig med att ta bort kravet på artikelprismärkning, utan att man i stället bör upphäva lagen i sin helhet. Mitt motiv för detta är att samma argument som kan användas mot obligatorisk artikelprismärkning egentligen också gäller andra inslag i lagen, t.ex. kravet på prismärkning i skyltfönster. Jag tycker fortfarande att det inte har redovisats tillräckliga argument för att samhället över huvud taget skall detaljreglera den här verksamheten. Men den viktigaste avregleringen gäller just artikelprismärkningen. Jag nöjer mig därför med, fru talman, att yrka bifall till reservation 1 om att i varje fall den här regleringen skall slopas.
Fru talman! Christer Eirefelt påstår att det inte tidigare har framkommit några krav från konsumenterna om prismärkning i den utsträckning som nu är aktuell. Det vill jag påstå att det har. De kanske inte har nått folkpartiet eller Christer Eirefelt, men jag kan vittna om att många konsumenter redan när hyllkantsmärkning började slå igenom och bli vanligare samlades till protester mot detta. Man tyckte det var oöverskådligt osv. Vi förde för några år sedan en debatt om huruvida handeln skulle slippa prismärka djupfrysta varor. Argumentet var att prislapparna hade svårt att fästa på de djupfrysta varorna. Men konsumenterna talade också då om att detta måste lösas på något sätt och att de ville ha prislappar på enskilda varor. Jag vill påstå att detta egentligen inte är något nytt krav, utan ett gammalt krav som detta år äntligen har nått riksdagen i den formen att prisinformationslagen antogs i våras. Ett krav som vi inte har diskuterat här i dag, men som jag kanske kan berätta för Christer Eirefelt om, är prismärkning i skyltfönster. Det var mycket vanligare förr än vad det är nu. Det var i första hand affärer som säljer herr och damkläder som gick i bräschen för att plocka bort prismärkningen och göra i affärsidkarens mening litet roligare och elegantare skyltning. Men det är också ett konsumentkrav att man, när man går förbi ett skyltfönster där varorna exponeras, skall kunna se vad de kostar. Jag vill påstå att Christer Eirefelt inte har klart för sig hur starkt detta konsumentkrav är och länge har varit. Det gäller kravet på att få en korrekt och tydlig prisinformation direkt på varan eller i anslutning till varan.